Herr talman! Till Anita Johansson: Naturligtvis förstår jag att regeringens och socialdemokratins syfte inte är att försvåra avtalsrörelsen. Men ibland händer det sådant som man inte vill skall hända, och det är precis vad jag menar har skett. Vi har gjort beräkningar själva. Om marginalskatten sänks med 3 90 och om vi får löneökningar på 5 97, har en inflation på 5 26 samt har genomsnittliga underskottsavdrag, får en inkomsttagare med runt 75 000 kr. i inkomst en reallöneökning på ungefär — 0,5 90. Vid 100 000 kr. blir det + 0,2 20. Vid 250 000 kr. blir det + 0,9 90. Detta — liksom det exempel jag tog upp om storebror och lillebror — Prot. 1988/89:45 kommer människor att se, och då begär de mer i löneökningar i de lägre 14 december 1988 inkomstlägena, för att hålla sitt relativa löneläge oförändrat. Så stor är nog To roromrom.fs.a. den svenska avundsjukan, och det handlar inte bara om avundsjuka, för de här människorna har faktiskt svårt att få debet och kredit att gå ihop. PKbanken, som inte är något organ som vi i vpk kontrollerar, gjorde en beräkning beträffande den här reformen och skrev att hushåll med låga inkomster, exempelvis som en följd av deltidsarbete, som dessutom har underskottsavdrag, t.o.m. kan få försämringar jämfört med 1988. När underskottsavdragen har försvunnit eller minskat relativt sett bland höginkomsttagarna, finns de kvar hos låginkomsttagarna — de har inte haft medel för att lösa in sina lån. Jag har vänner och bekanta i min hemstad, unga barnfamiljer, som just sitter fast i den här saxen. De har låga inkomster och mycket dryga amorteringar på sina småhus. De får problem med att bo kvar även med sådana här reformer. När Stig Malm gick med på den här berömda bomben sade han att det inte var någon marginalskattereform och att LO därför gick med på den. Men det som vi behandlar just nu är minsann en marginalskattereform och ingenting annat. Den har tyvärr fördelningspolitiska brister och ställer till med en del problem på avtalsområdet. Jag vill citera fritt ur minnet ur en LO-skrift från 1987. Där skrev man: Den marginalskattereform har inte sett dagens ljus som ger en normal familj med normala underskottsavdrag ett bättre läge än innan. Jag tror att LO har rätt i den bedömningen. Vi har också sett hur TCO har räknat. Om man ville rädda avtalsrörelsen skulle man ha kunnat vidta andra kreativa åtgärder, t.ex. dra in en del av storföretagens övervinster. Det hade funnits andra vägar att gå om det var just att underlätta avtalsrörelsen man ville.

Herr talman! Visst hade det varit önskvärt att ta det här förslaget tidigare, sade Anita Johansson. Sedan gav hon oss några lugnande förklaringar om att hon hade varit i kontakt med riksskatteverket, där man ansåg att man skulle klara av det hela. Även om proceduren utökas med en sådan privat undersökning utanför utskottet ifrån Anita Johanssons sida, är jag ändå av den åsikten att behandlingen inte är till fyllest. Förresten: Vad skulle riksskatteverket annars ha sagt? Man bäddar för fel genom den här typen av handläggning. Jag behöver bara erinra om affären med tullen för äpplen och päron och den slamkrypare som smög sig in i det sammanhanget. Nog hade skatterna betydelse i valrörelsen. Det borde väl vi folkpartister ha kunnat notera — vi gick ju inte igenom valrörelsen med dubbla skygglappar. Men inte handlade det om någon saklig utvärdering av de olika partiernas förslag eller om vad som sedan skulle följa i riksdagen. Det krävs en ärlighet i uppträdandet, så att man står för sin politik och rakryggat lägger fram de förslag som man tänker stödja. Det gjorde vi från folkpartiets sida, och våra förslag nagelfors på ett sätt som jag tror är nära nog 43 unikt i en svensk valrörelse. Det skedde inte utan skäl, för hos vissa partier fanns det goda skäl för att göra detta — det gällde bl.a. socialdemokratin. Jag vill gärna ställa en avslutande fråga: Vilken procentsats skulle folkpartiet ha landat på i det senaste valet om den socialdemokratiska skatteskiss som nu debatteras hade publicerats före valet?

Herr talman! Till Kjell Johansson: Jag har inte gjort någon privat undersökning, utan jag har talat med riksskatteverket och med folk på skattemyndigheterna, och de har sagt att det inte blir några större problem eller några problem över huvud taget. Kjell Johansson tjatar om ärlighet. Det är väl något slags bitterhet som sitter i sedan det dåliga valresultatet. Så tycker jag att det känns i luften. Vi socialdemokrater talade klart och tydligt om i valmanifestet vad vi skulle göra under det här året. Vi talade om att vi under 1989 skulle sänka inkomstskatterna, som ett första steg i en större reform. Syftet är att stimulera till arbete och sparande. Detta sade vi på vår kongress och under hela valrörelsen, Kjell Johansson. Det är något slags surhet som Kjell Johansson ibland drabbas så bittert av. Görel Thurdin säger att en rättvis fördelning lyser med sin frånvaro. Det tycker jag är litet häpnadsväckande, när jag tänker på fördelningspolitiken under de sex år som vi nu har regerat. Jag tycker inte att centern kan slå sig för bröstet och säga att det är centern som har stått för de stora fördelningspolitiska reformerna. Till Bo Lundgren: Ja, vi socialdemokrater tycker att det är bra med en del kollektiva lösningar. Men vi ställer naturligtvis också upp på andra former. Vi har ställt upp på ett högt skattetryck därför att vi har behövt våra skatter till att fördela mellan människorna, mellan dem som har det bra och dem som har det dåligt. När vi nu har fått ordning på vår ekonomi har vi sett att vi kan sänka marginalskatterna litet grand igen nästa år. Jag är glad för, Lars Bäckström, att vi är överens om att skatter och löner faktiskt hör samman, så att det inte riktigt går att skilja på dem. Det är ganska betydelsefullt vilken skattepolitik vi har när vi skall bestämma vår lönepolitik. Till sist till Görel Thurdin: Jag tycker att skatteutredningen är bra, och vi skall jobba vidare i den. Det är bara detta med matmomsen och vardagsmaten som jag tycker är litet svårt att reda ut i min hjärna. Jag undrar vad som är vardagsmat — det kanske är vad man äter från måndag till fredag. Men vi får fortsätta att diskutera det i utredningen.

Herr talman! I sitt charmfullt och på ett genuint västkustskt sätt framförda anförande sade Lars Bäckström: Små människor är som stora människor, fast mindre. Jag skulle då kunna tillägga: Gamla människor är som unga människor, fast äldre. Jag kan försäkra Lars Bäckström om att jag talar av egen erfarenhet. För min del har jag förmånen att vara pensionär i utskottet, och det förklarar kanske att jag nu står här och framför våra synpunkter på ändringar beträffande just pensionärsdelen. behandlats i utskottet för att nu föreligga i betänkandet är ju exempel på vilka 14 december 1988 underliga följder vårt groteska skattesystem medför vid beskattningen av Jiao em pensionärer. Regeringen har föreslagit vissa ändringar, som delvis har accepterats av skatteutskottets majoritet, men i vissa delar är regeringens förslag oacceptabelt t.o.m. för en majoritet i utskottet. Som nämnts här skall avtrappningen av de extra avdragen i framtiden vara avslutad vid en inkomst på 85 000 kr., vilket redan nästa år leder till skattehöjningar för hundratusentals pensionärer, något som också Anita Johansson framhöll. Anita Johansson ville försvara detta med att den disponibla inkomsten också kommer att stiga, kanske med minst 6,2 26 mellan 1988 och 1989. Om vi samtidigt får en inflation på t.ex. minst 6,3 76, och det är mycket som talar för detta, skulle det ändå bli fråga om en försämring. Därför kan de där siffrorna inte gärna göra någon pensionär som drabbas av skatteförslaget på bättre humör. För pensionärer i vissa inkomstlägen skulle dessa skattehöjningar komma att uppgå till nära 1300 kr. Jag tycker att det är helt obegripligt att en socialdemokratisk regering vill genomföra sådana skattehöjningar för vissa pensionärer. Lika orimliga är de marginaleffekter som pensionärerna skulle drabbas av, om regeringens förslag skulle gå igenom. I hela inkomstskiktet mellan minimipensionsförmånerna, dvs. folkpension, pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg, och 85 000 kr. skulle mer än 93 2 försvinna vid avtrappade bostadstillägg för ensamstående pensionärer. Ett följande år skulle inte mindre än 97 20 försvinna i skatt vid avtrappat bostadstillägg och därefter t.o.m. 100 926 — om skattereglerna förblir oförändrade. Detta föranleder naturligtvis reflexionen att än lever tydligen den ryktbara Pomperipossa-effekten, trots att finansministern inte heter Gunnar Sträng! Det är uppenbart att frågan om marginaleffekterna när det gäller pensionärer måste lösas i ett större sammanhang utan skattehöjningar för stora grupper pensionärer. Det är naturligtvis en uppgift för den nu sittande, och vi hoppas också arbetande, inkomstskatteutredningen. Som bekant avtrappas i dag det extra avdraget även vid förmögenhetsinnehav som överstiger 90 000 kr., efter viss korrigering, för ensamstående pensionärer och vid 181 000 kr. för makar gemensamt. Helt avtrappat blir det extra avdraget när den korrigerade förmögenheten överstiger 150 000 kr. resp. 300 000 kr. Det är klart att marginaleffekterna för en förmögenhetsavkastning blir utomordentligt höga med ett sådant system. Regeringen föreslår vissa begränsningar, men dessa är enligt vår och också enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte tillräckligt långtgående. Enligt moderata samlingspartiets mening bör det extra avdraget vid förmögenhetsprövning helt slopas, och inte heller bör det kommunala bostadstillägget, det vill jag poängtera, trappas av mot innehav av förmögenhet. Inför möjligheten att utöver regeringens förslag få till stånd ytterligare en minskning av förmögenhetsrövningens skadeverkningar har vi valt att begränsa vårt yrkande till att avse 'örmögenhet i boende, trots att det är förenat med vissa problem, bl.a. roblemet att göra skillnad mellan tillgångar av olika slag. Detta framhåller 45 vi också i ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. Regeringen och en rad organisationer efterlyser en ökning av sparandet och har även vidtagit vissa åtgärder med detta syfte. Då är det mycket underligt, att det när medborgarna uppnått 65-årsåldern och sparat ihop t.ex. minst 90 000 kr., skall finnas bestämmelser som missgynnar dem, personer som har varit flitiga och sparat under sin levnad. De bestraffas alltså genom att vissa förmåner går förlorade eller reduceras. Det är naturligtvis ett helt orimligt system. Vi tänker därför återkomma med förslaget att man helt skall slopa förmögenhetsprövningen. Enligt regeringens förslag, som utskottet förordar, skall marginaleffekterna för folkpensionärer minskas med drygt 30 procentenheter från dagens nivå på drygt 90 96. Detta bör naturligtvis kunna stimulera pensionärer till att fortsätta att arbeta även efter pensionsålderns inträde, vilket givetvis borde vara effektivt för samhällsekonomin. Vi vill dock understryka, och det har också gjorts från både folkpartioch centerpartihåll, att dessa regler givetvis också skall gälla egenföretagare, som fortsätter att arbeta efter 65-årsåldern. Enligt vår uppfattning kommer ändå de kvarstående marginaleffekterna på 60-65 9 att leda till ett ganska ringa intresse för förvärvsarbete efter pensionsåldern. För att uppnå mer påtagliga stimulanser för pensionärer att förvärvsarbeta bör inte marginaleffekterna för pensionärer överstiga dem som gäller för andra inkomsttagare. Därför yrkar vi på att regeringen snarast lägger fram ett förslag i denna riktning. Vissa beloppsmässiga gränser kan vi tänka oss bör övervägas, även om det beklagligtvis skulle komplicera skattereglerna något. Men det är ju det pris som man tvingas betala, om man samtidigt vill uppnå en rättvis beskattning. Herr talman! Varaktigt löser vi ändå inte problemet med de höga marginalskatterna med det förslag som nu ligger på bordet. Det gör vi först när vi får en samlad skattesänkning för samtliga medborgare.

Herr talman! Det har under många år förts en omfattande debatt om vikten av att få ett skattesystem som har låga marginalskatter och som stimulerar arbete och sparande. En grupp har länge blivit helt bortglömd i denna debatt, folkpensionärerna, detta trots att alla folkpensionärer, bortsett från dem som har en hög pension, på grund av minskning av det extra avdraget och av det kommunala bostadstillägget drabbas av marginalskatter och marginaleffekter på nära 100 96. Ibland blir det över 200 20, om extrainkomsten består av avkastning på besparingar. Anledningen till de exceptionellt stora marginaleffekterna för folkpensionärer är att det extra avdraget avtrappas på grund av ökade inkomster utöver grundpensionen och att avdraget dessutom avtrappas på grund av besparingar, om dessa överstiger 90 000 kr. Systemet innebär att ju lägre pension — dvs. ju lägre inkomst pensionären har haft under sitt yrkesverksamma liv — desto mer straffas vederbörande, om han eller hon har lyckats spara ihop en del till ålderns dagar. Det var anmärkningsvärt tyst om dessa förhållanden i riksdagen tills jag förra hösten ställde en interpellation till finansministern. I den redogjorde jag för ett autentiskt fall som visade att en pensionär hade 207 70 marginalef Prot. 1988/89:45 fekt på sin ränteinkomst och att hon, det var en änka, skulle ha fått ca 4 500 14 december 1988 kr. mer per år i disponibel inkomst, om hon på något sätt hade lyckats göra sig JT, ov, ro ar av med 47 000 kr. av sina besparingar. Det är dubbel Pomperipossa-effekt. Faktum är att enligt finansdepartementets beräkningar — som jag inte har fått ta del av, vilket för resten framgår av min motion — betalar folkpensionärerna ca 1 miljard kronor extra i förmögenhetsskatt på grund av att det extra avdraget avtrappas beroende på förmögenheten. Jämför detta med att den totala förmögenhetsskatt som betalas i vårt land enligt gällande budget uppgår till 2,4 miljarder kronor. I januari i år återkom jag med en motion, i vilken jag krävde dels att reduktion av det extra avdraget för besparingar skulle avskaffas fr.o.m. innevarande inkomstår, dels att en översyn av övriga regler för det extra avdraget skulle göras i syfte att minska marginaleffekterna för folkpensionärerna. Socialdemokraterna med stöd av folkpartiet avslog mina motionskrav, tyvärr. Det är dock glädjande att den ökande opinionsbildningen i detta hus och i massmedier har lett till att regeringen utan att avvakta inkomstskatteutredningen nu lagt fram förslag syftande till vissa men alltför begränsade förbättringar i vad gäller folkpensionärernas beskattning. Eftersom en folkpensionär drabbas av nära 100 96 marginalskatt på en extrainkomst avhåller sig de allra flesta från att försöka öka sina inkomster genom skattepliktiga inkomster. Regeringen har nu upptäckt detta och föreslår av arbetsmarknadspolitiska skäl — knappast av rättviseskäl — att arbetsinkomster inte skall reducera KBT. Härigenom blir marginalskatten för en folkpensionär 60 å 65 26. Även nu kommer alltså marginalskatten för folkpensionärer att bli avsevärt högre än för de allra flesta övriga inkomsttagare. Centern tillstyrker detta regeringsförslag men finner det synnerligen anmärkningsvärt att man inte på samma sätt skall stimulera folkpensionärer att fortsätta att driva eget jordbruk eller egen rörelse. Det skulle man göra genom att även undanta jordbruksoch rörelseinkomster från att påverka KBT. Detta vårt motionskrav avvisas i utskottet av företrädarna för socialdemokraterna, vpk och miljöpartiet. En folkpensionär som vill driva jordbruk eller rörelse skall alltså enligt dessa tre partiers uppfattning även i fortsättningen drabbas av nära hundraprocentig marginaleffekt. Man skriver i betänkandet att det finns ”skäl att förhålla sig avvaktande”. Min fråga är: Vad är det majoriteten vill avvakta? Man begär ju inte någon utredning av frågan. Varför vill man missgynna äldre småföretagare? I reservationen 14 kräver de tre icke-socialistiska partierna att pensionärer som driver jordbruk eller rörelse skall när det gäller KBT jämställas med dem som har inkomst av anställning. Herr talman! Mot bakgrund av kritiken mot de enorma marginaleffekterna för sparande föreslår regeringen vissa ändringar av reduktionen av det extra avdraget på grund av besparingar. Utskottet har gjort en förbättring jämfört med regeringens förslag genom att helt undanta bostad upp till ett värde av 400 000 kr. Men målsättningen måste självfallet vara — det framhålls i det särskilda yttrandet av de tre icke-socialistiska partierna — att skattes 47 kärpning på grund av förmögenhet helt skall upphöra. Vi återkommer under allmänna motionstiden med detta rättvisekrav, så att folkpensionärer i framtiden förhoppningsvis inte längre skall betala en extra förmögenhetsskatt. På sikt måste även folkpensionärer liksom alla andra skattebetalare få låga marginalskatter och uppmuntras att arbeta och att planera sin ekonomi. Det måste vara så att vi alla stimuleras att göra besparingar till dess vi blir gamla. Inom centern ser vi en avsevärt höjd grundpension som den bästa och kanske enda lösningen på detta problem. För närvarande har en ensamstående folkpensionär med lägsta pension — alltså folkpension, pensionstillskott, KBT och det extra skatteavdraget — ca 55 000 kr., i nettoinkomst. Varför inte slå ihop dessa former av pension och stöd åt folkpensionärerna till en ordentlig grundpension på en sådan nivå att pensionärer med tillämpning av det ordinarie skattesystemet får minst motsvarande belopp, dvs. 55 000 kr., efter skatt? Då skulle de få denna inkomst utan att vi, som nu är fallet, har ett system som är förenat med krångel och som leder till nästan hundraprocentiga marginaleffekter på merinkomster. Det är detta vi i centern eftersträvar med vår reservation 6. Vi vill att pensionsberedningen och inkomstskatteutredningen skall få i uppgift att arbeta fram förslag om ett system med avsevärt högre grundpension. Då skulle vi förhoppningsvis få ett system enligt vilket folkpensionärer äntligen jämställs med övriga skattebetalare och får rimliga marginalskatter. Om talmannen tillåter vill jag något kommentera Anita Johanssons fråga till Görel Thurdin, som inte hade rätt till ytterligare replik. Anita Johansson sade att centern inte stått för de fördelningspolitiska reformerna då det gäller skatter. Det uttalandet förvånade mig. Skatteuppgörelsen 1981 syftade till rimligare beskattning för alla. Vi har arbetat för att höja det skattefria grundavdraget, vilket är särskilt betydelsefullt för de lägre inkomsttagarna. Vi har arbetat för effektivare kommunalskatteutjämning, vilket betyder mest i de mest skattetyngda kommunerna och där procentuellt sett fler skattebetalare är låginkomsttagare. Vi har arbetat för att inkomstskatten skall sänkas inte bara för hyggliga inkomster utan för inkomster på alla nivåer. Vi har i en motion med anledning av den proposition som vi nu behandlar begärt en skattereduktion på 1 000 kr. för alla inkomsttagare oberoende av inkomstnivå. Det finns säkert många fler exempel. Sänkning av matmomsen är ett annat exempel på fördelningspolitisk skattepolitik. Jag tycker att det är illa att Anita Johansson här raljerar i ftåga om matmomsen. Det finns en klar majoritet hos svenska folket för en differentierad moms, så att momsen på mat blir lägre än momsen på övriga varor. En majoritet av EG-länderna har ett sådant system. Varför raljera över något som svenska folket vill ha, något som är vanligt och fungerar bra i EG-länderna?

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 16 som vi nu diskuterar är ett 14 december 1988 ienlång rad betänkanden som vi behandlat här i kammaren, vilka alla haft till TJ oom om ooo na syfte att täppa till hål i vår skattelagstiftning. Det rör sig om hål som gett utrymme för skatteplanering för företag, organisationer och enskilda. Dessa har genom uppfinningsrikedom och tillgång på pengar och kunnande skapat sig detta utrymme. Bakgrunden till all skatteplanering är det dåliga skattesystem som vi i dag har i Sverige. Skattesystemet är otidsenligt och passar helt enkelt inte längre strukturen i Sverige. I vårt skattesystem beskattas förvärvsinkomster mycket hårdare än realisationsvinster. När det gäller individer som har 75 96 eller mer i marginalskatt, blir det naturligtvis mycket lönsamt att skatteplanera, dvs. att omvandla en inkomst som är högbeskattad till en lågbeskattad inkomst. Så länge vi har kvar vårt skattesystem kommer skatteplanering att vara lönsam, vilket medför att när ett hål täpps till, kommer ett annat att uppstå. Så länge det finns en efterfrågan på skatteplaneringsprojekt eller hjälp till skatteplanering, kommer uppfinningsrikedomen att hitta nya vägar. För varje gång vi täpper till ett skatteplaneringshål, blir skattelagstiftningen än mer komplicerad. För några år sedan var skatteplanering ett begrepp som inte gärna användes när man talade om att på laglig väg minska sin skatt. I dag är begreppet vedertaget och det skatteplaneras på alla nivåer i samhället, vilket bekräftas av en undersökning som ekonomiprofessor Sören Wibe gjort på uppdrag av BRÅ. I sin undersökning konstaterar han att många anser att svartjobb eller småfusk i deklarationen är helt acceptabelt. Skatteplaneringjen har dessutom ökat i omfattning och komplexitet, och den sker i dag mera systematiskt än tidigare. Mycket av den skatteplanering som förekommer accepterar vi, men trots den dubbla moral vi har blir viss typ av skatteplanering litet för utmanande för att vi skall kunna acceptera den. Ett sådant område gäller den dubbla avdragsrätten för delägare i handelsbolag. Vi i folkpartiet tycker det är otillständigt med det sätt på vilket handelsbolagsandelar i dag används i skatteplaneringssyfte. Problemet är bara att när man nu skall täppa till möjligheterna att skatteplanera med dubbla avdrag, så drabbar detta också den stora majoriteten handelsoch kommanditbolag som driver vanlig seriös näringsverksamhet. Inom folkpartiet är vår uppfattning att det förslag som regeringen lagt fram, i syfte att eliminera de negativa effekterna av de dubbla avdragen, är för komplicerat och att det därför kommer att leda till en rad svårigheter vid bedrivande av seriös verksamhet. Vi anser dessutom att förslaget går utöver vad som är nödvändigt för att komma till rätta med de dubbla avdragen. Vi menar att det här i sin tur kan leda till att företagsformen handelsbolag, Isom har stor betydelse, inte minst för handel och hantverk, får en avsevärt försämrad situation. Det har t.ex. visat sig att kommanditbolagsformen är utmärkt för sådana stora riskfyllda projekt som bedrivs inom forskning och utveckling, områden som är viktiga för Sveriges framtid. Varken i propositionen eller i den departementspromemoria som ligger till grund för propositionen finns det någon analys av hur förslaget drabbar den seriösa verksamheten. St Som vi nyss hörde av Bo Lundgren ifrågasätter t.o.m. lagrådet förslagets riktighet. Man menar att det inte går att överblicka vilka konsekvenser förslaget får, eftersom reglerna är så komplexa och utredningsunderlaget så tunt. Lagrådet drar i alla fall en säker slutsats, att förslagets regler komme att föranleda svårigheter. På samma sätt som Bo Lundgren gjorde, avser jag att kort peka på några av de svårigheter som remissinstanserna tagit upp och där vår uppfattning folkpartiet är densamma. Regeringens förslag går ut på att beskattningen av andelar i handelsbolag skall utformas som reavinstregler. Enligt nuvarande regler kan alltså er delägare i ett handelsbolag tillgodogöra sig dubbla avdrag vid beskattningen för kostnader som bolaget haft. Det sker genom att kostnaderna minskar dels den skattepliktiga del av bolagets resultat som delägaren äger, dels den reavinst som skall beskattas vid försäljning av andelar. Syftet med förslage är att kostnaderna skall medföra avdragsrätt endast en gång. De i propositio. nen föreslagna reglerna går ut på att de underskott som varit avdragsgilla vid den årliga beskattningen skall påverka andelens ingångsvärde vid reavinstbe räkningen så att den skattepliktiga reavinsten ökar. Dessa regler kan leda till att det justerade ingångsvärdet i vissa fall bli negativt. Som exempel på detta kan nämnas att även om köpeskillingen fö andelen endast är 1 kr. uppkommer en skattepliktig vinst vid försäljningen Säljaren erhåller inte några pengar och hans skatteförmåga ökar inte. Han har alltså inte fått in några pengar men skall ändå betala en skatt. Varken i propositionen eller i departementspromemorian finns angive några motiv för nödvändigheten av att ha negativa ingångsvärden.

En annan svårighet i förslaget är att en delägare skall anses ha sålt sin ande om bolaget upplöses. Principen i sig är inte oriktig, men i förening med dq föreslagna reglerna om negativa ingångsvärden blir konsekvenserna a förslaget oacceptabla. Effekten blir att om ett bolag går dåligt och få negativt kapital och måste likvideras, beskattas delägarna för det negativ: beloppet samtidigt som de själva blir betalningsansvariga för bolaget skulder, som ju gett upphov till det negativa värdet. Det här kan betyda att näringsidkare som bedriver verksamhet i form a handelsbolag inte kan likvidera och upplösa bolaget om rörelsen visar sig olönsam därför att det skulle kunna leda till en privatekonomisk katastrof] Jag kan inte låta bli att fråga Gerd Engman om socialdemokraterna tycker at det är ett riktigt resultat av förslaget. Ytterligare en invändning mot förslaget är att förluster på andelar sonj innehafts kortare tid än två år skall begränsas till 40 96, medan vinst sonj uppkommer skall beskattas till 100 96. Vi tycker att samma regler borde gälld för vinster som för förluster. Det finns inget skäl till att just i det här falle förändra symmetrin i lagstiftningen. Snarare är det ett exempel på staten: ambition att roffa åt sig och i motsvarande mån vara snål mot medborgarna. Prot. 1988/89:45 Herr talman! Eftersom vi i folkpartiet tycker att propositionen innehåller 14 december 1988 så många brister, anser vi oss inte kunna tillstyrka den utan anser att Reavinstbeskattni riksdagen skall begära att regeringen kommer med ett nytt förslag, där man kd SRS Z - i 5 , å andelar i handelsbolag, tar hänsyn till alla de brister vi pekat på i vår motion. rr Jag ber därmed att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Som bekant pågår för närvarande ett intensivt utredningsarbete på skatteområdet. De fysiska personernas inkomster behandlas i det som kallas Rink, reformerad inkomstbeskattning, medan företagsskattefrågorna behandlas i utredningen om reformerad företagsbeskattning. Bägge de här utredningarnas arbete har betydelse för beskattningen av handelsbolag, jamet vi just nu diskuterar. Normalt skulle under sådana omständigheter inga åtgärder behöva vidtas förrän man kan göra det i ett samlat perspektiv och med ett samlat grepp.

Enligt riksskatteverkets beräkningar uppgår den här skatteplaneringsverksamheten till ungefär 10 miljarder kronor, som på detta sätt undandras >eskattning. Det antal personer som har ägnat sig åt verksamheten är aågonstans runt 10 000, vilket innebär att medeltalet per inblandad person är angefär 1 milj.kr. Det måste tolkas som att det inte är Medelsvensson som ignar sig åt denna skatteundandragande verksamhet. | Möjligheterna har utnyttjats systematiskt, och verksamheten har ökat >åde i omfattning och i volym. Enligt centerpartiets uppfattning är det därför nödvändigt, även under pågående utredningsarbete, med åtgärder som Himinerar möjligheterna till skatteundandragande, framför allt av två drsaker. Den ena är att vi så långt möjligt måste försöka åstadkomma en rättvis >eskattning, dvs. skatt efter bärkraft. Men framför allt är det kanske därför Itt vi inte genom de här uppmärksammade skattemanipulationerna skall ytterligare försämra svenska folkets skattemoral. | Jag har noterat att såväl Bo Lundgren som Britta Bjelle argumenterar för Ivslag på propositionen med att de inte vill täppa till brister i lagstiftningen lärför att skatteplanerarna hittar andra hål att utnyttja. Jag tycker att vi i Ivvaktan på en kommande skattereform måste sätta stopp för de värsta nn i vårt nuvarande skattesystem. Vi ansluter oss till syftet och till huvuddragen i den framlagda propositioien. I betydande omfattning har förslaget svårbedömda konsekvenser, och lärför har vi också föreslagit förändringar. Lika viktigt som det är att stoppa Xtillbörligt skatteundandragande tycker vi att det är att värna om seriöst 53 arbetande handelsbolag. Huvuddelen av de 65 000 handelsbolagen ägnar sigj åt seriös verksamhet. De är i allt väsentligt småföretag, där enbart ägarkretsen eller ett begränsat antal anställda är verksamma. Vi anser därför att regeringen noga måste följa och utvärdera effekterna av| den föreslagna lagstiftningen, och vi kräver att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder i händelse av eventuellt uppkommande negativa effekter. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2. Herr talman! Vi ansluter oss, som jag tidigare sagt, till syftet och til huvuddragen i propositionen, men vi reagerar starkt mot den klåfingrighet som också kommer till uttryck där. Flertalet av klåfingrigheterna drabba just seriöst arbetande handelsbolag. Det gäller regler om värdestegring fd t.ex. fastighet, där dubbelbeskattningseffekter uppstår. Det gäller realisa tionsförluster efter korttidsinnehav. Det gäller förvärvskällereglerna, och det gäller förslaget om slopande av sparavdraget för handelsbolag. Just de här frågorna diskuteras och övervägs i pågående skatteutredningar. som inte bör föregripas genom beslut i dag. Ett genomförande i dettq sammanhang resulterar i att seriöst arbetande handelsbolag drabbas på et otillbörligt sätt av de nackdelar som kan komma att drabba andra vid senarq tillfälle men då i ett helhetssystem som nu inte omfattar handelsbolagen. Innan jag slutar vill jag ställa en fråga till Gerd Engman: Varför ä' socialdemokraterna i utskottet så obenägna till diskussion om de förändring ar som vi har föreslagit i våra motioner och också reservationer? Jag ber, herr talman, avslutningsvis att få yrka bifall till reservationerna 6 8 och 10.
Herr talman! Rolf Kenneryd sade i sitt anförande att vi har yrkat avslag pi förslaget i fråga därför att vi inte vill täppa igen vissa hål i lagstiftningen näl det gäller skatteplanering. Men då har Rolf Kenneryd lyssnat dåligt på vad jag sade. Jag sade nämligen i mitt anförande att vi tyckte att det nuvarand systemet var otillständigt med tanke på de dubbla avdragen beträffand handelsbolagsandelar. Skälet till att vi just nu yrkar avslag på framlagda förslag är att det finn 65 000 handelsbolag i seriös näringsverksamhet och att för dessa många a effekterna av det här förslaget skulle bli negativa. Dessutom menar jag att man skjuter över målet när man vill begränsa d dubbla avdragen. Det är därför som vi tycker att regeringen skall komm tillbaka med ett förslag där hänsyn tas till alla de negativa effekter som vi oc remissinstanserna har pekat på. Det är faktiskt inte detsamma som att | vilja göra något åt saken.
Herr talman! Om man anser att det här förslaget är otillständigt, bord man åtminstone bemöda sig om att peka på förslagets brister i stället för 4 förbigå utskottets behandling. Man har inte gett något som helst uttryck vare sig i motioner eller i reservationer — för var det behövs förändringan
Herr talman! Om Rolf Kenneryd hade läst vår motion, skulle han ha upptäckt att vi där pekar på ett flertal negativa punkter. Dessutom har vi konstaterat att lagrådet har sagt att det förslag som nu föreligger är mycket krångligt och att man inte kan förutse effekterna av detsamma.

Herr talman! Internationellt sett har Sverige en tämligen hygglig beskattning av aktiebolag och företagsverksamhet. Företagare i USA avundas svenska företagare i många stycken när det gäller möjligheterna att göra avsättningar och avskrivningar. I vårt tycke är systemet alltför generöst. Syftet var dock att stimulera näringsverksamheten. Men hur hanteras systemet i dag? Ja, vi ser att det missbrukas grovt, visserligen av ett fåtal företagare. Men konsekvenserna blir ändå mycket allvarliga. Det finns alltså uppgifter om ett undandragande av pengar i storleksordningen 10 miljarder. Detta får mig att tänka på mitt eget parti och de konvulsioner som vi hade i den egna partigruppen när det gällde att höja bensinskatten med 25 öre, vilket skulle ge samhället 1 miljard. Här undandras dock 10 miljarder på ett år genom manipulationer med skattesystemet, samtidigt som vi i riksdagen träter om en 25-öring. Det visar hur nödvändigt det är att göra någonting. Varför har det då blivit så här? Ja, det handlar ju om etik och moral. Man kan inte stifta lagar som är så detaljerade att de täcker in allting. Lagen och rättssamhället förutsätter att medborgarna själva har en rättskänsla. Vad som förr var förbehållet Akelius & Co är ju nu s.k. seriös bankverksamhet som man inte skäms för. De gamla parollerna säkerhet och sundhet i fråga om affärsbankernas rådgivning och transaktioner tycks man ha glömt, och det är allvarligt. Vi hade inte behövt tillgripa någon ny lagstiftning, om det hade funnits bättre etiska normer inom bankväsendet och bland kreditinstituten. Om bankinspektionen hade gått till hårdare attack på den här punkten, hade vi heller inte behövt åstadkomma ett så rigoröst regelverk som vi nu måste åstadkomma. Men i nuvarande läge är det nödvändigt att skyndsamt vidta åtgärder. Det medför att vi måste forcera fram en lagstiftning. Det är beklagligt. Problemet med de dubbla avdragen är ju inte något nytt problem, utan det har man känt till mycket länge. Detta framgår av såväl proposition som remisshandlingar. Vad vi i vpk åsyftar är inte att komma åt den småföretagsamhet som bedrivs i handelsbolagsform. Vi vet att det behövs småföretag i privat regi. Men något måste ändå göras i detta avseende. Det är heller inte bara de privata småföretagen som ägnar sig åt sådana här saker. Även kommuner och landsting från norr till söder — ja, snart sagt varje kommun med självaktning — håller på att förlora sin självaktning genom att ägna sig åt skatteplanering och vidlyftiga affärer. Man gör om kommunala verk till handelsbolag, säljer dem och hyr tillbaka dem. Det gäller Göteborgs kommun, Uppsala kommun, Uddevalla kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun osv. Ja, man kan väl snart få en förteckning från Kommunförbundet, av vilken framgår att nära nog varje kommun ägnar sig åt denna ytterst tvivelaktiga verksamhet. Här har det tidigare talats om det kommunala sambandet. Men då avsågs en helt annan sak. Vi politiker i riksdagen har ju kontakt med partivänner i resp. kommun. Dessutom har regeringen överläggningar med kommunförbunden. Det måste sättas resoluta etiska gränser för politikernas verksamhet. Man kan ju inte ställa högre etiska krav på en privat företagare eller en bank än man ställer på lagstiftarna, politikerna. Vi får alltså lov att sopa framför egen dörr. P-O Edin vill åstadkomma en folkopinion mot skatteplanering och skattefusk. Jag menar att det är något som behövs. Men då måste politikerna vara en förebild och inte ställa högre krav på andra än de ställer på sig själva. Det skulle vara välgörande om finansministern och finansdepartementet i ord eller genom lagstiftning gick hårt fram när det gäller den offentliga sektorns skatteplanering. I min hemkommun säljer t.o.m. staten ut företag. Jag tänker då på Uddevallavarvet, som säljs så att Volvo skall kunna göra förlustavdrag på 900 milj.kr. — försäljningen ger bara några miljoner. Enligt en rapport helt nyligen stiger återbetalningarna av B-skatt till Volvo med ca 3 000 260 — och vinsten är rekordstor! Hur skall vi i det läget kunna ställa etiska krav på den vanlige medborgaren? Lagstiftningen har forcerats fram, säger kritikerna här från talarstolen. Jag måste hålla med kritikerna om att det är riktigt. I egenskap av nyvald riksdagsledamot har jag som lagstiftare ett ansvar, och jag måste säga att jag upplever lagrådets skrivningar som mycket problematiska vad gäller moralen. Man skriver nämligen att man inte kan överblicka konsekvenserna av lagstiftningen. Om lagrådet inte kan överblicka dessa, hur skall då politikerna kunna göra det? Moraliskt och juridiskt går man mycket långt när man bara fortsätter och tror sig kunna mer än lagrådet. | Därför har vi i vpk väckt en motion, där vi säger att lagstiftningen på detta område borde omprövas i särskild form — med tanke på de extraordinära | skrivningarna från lagrådet. Vi vet att det pågår utredningar där man sysslar / med frågan om företagsbeskattningen. Men dessa utredningar har också 28] konstruera ett helt nytt system för företagsbeskattningen. För någon vecka! sedan kom helt nya direktiv. Således arbetar man under stark tidspress. Därför borde det tillsättas en särskild grupp, utsedd av regeringen men bestående av parlamentariker och naturligtvis med juridisk expertis, som bevakade just detta fall, så att inte barnet kastas ut med badvattnet. Utskottet borde ha gått med på vpk:s förslag, och jag yrkar därför bifall till reservation 3, som gäller mom. 3 i utskottets hemställan. När vi nu har dessa invändningar, borde vi då inte säga att man skall avvakta med hela lagstiftningen? Tyvärr låter det sig inte göras. När huset brinner kan man inte sätta i gång och göra utredningar om hur brandförsvaret i samhället skall organiseras, och man kan inte sitta och diskutera vem pyromanen var medan huset brinner ner. Vi har inte råd att förlora miljard på miljard av det som samhället rätteligen tillhör — det som kejsaren tillhör skall han ha. Därför anser vi att det måste till en lagstiftning, i fullt medvetande om att det finns problem med densamma. Fördelarna med att stoppa avarterna är emellertid så stora att lagstiftningen nu måste antas, och sedan bör den Prot. 1988/89:45

Herr talman! Nej, i den meningen att när man tjänar pengarna är det förvisso individens egendom, men när lagstiftaren sedan har sagt sitt gäller naturligtvis lagen. Det är vi säkert överens om.

Herr talman! Handelsbolag används normalt som en samverkansform för seriös näringsverksamhet. En särskild form av handelsbolag är kommanditbolaget. Under hösten 1987 utvecklades användningen av kommanditbolag i skatteplaneringssyfte. Finansbolag m.fl. presenterade paketlösningar där de olika transaktionerna följde slag i slag. Ofta ingick betalningar av stora förskottsräntor. Engagemanget som kommanditdelägare var ibland över på några få dagar. Flertalet av de många kommanditbolag som bildades under hösten 1987 sysslade inte med traditionell näringsverksamhet. En grupp bolag lånade upp miljardbelopp och placerade dessa pengar i obligationer, andelar i avkastningsfonder m.m. Den främsta drivkraften bakom aktiviteterna med kommanditbolag och andra handelsbolag har på senare tid varit de s.k. dubbla avdragen, dvs. att ett handelsbolags förluster kan utnyttjas skattemässigt både löpande som underskottsavdrag och vid reavinstberäkningen. Man räknar med att det framför allt under våren 1988 sattes in oerhörda belopp i kommanditbolag i systematiska skatteplaneringsaktioner. Det uppenbara syftet var att utnyttja möjligheterna till dubbla avdrag, och enligt vissa beräkningar uppgick beloppet till mellan 6 och 10 miljarder kronor. Mot denna bakgrund beslutade sig regeringen för att snabbt sätta in åtgärder för att förhindra detta. Så tillkom skrivelsen till riksdagen och regeringens proposition om reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag m.m. Med anledning av propositionen har utskottet inbjudit till en offentlig utfrågning. Där medverkade bl.a. finansministern men också företrädare för näringslivet. Med all önskvärd tydlighet framkom då det absurda i de möjligheter till skatteundandragande som lagstiftningen i dag tillåter. 57 Vid utfrågningen liksom i utskottet och vårt betänkande finns en till synes total enighet om vikten av att begränsa den dubbla avdragsrätten för delägare i handelsbolag. Detta till trots har det fogats tio reservationer till utskottsbetänkandet. Jag kommer att ägna mig åt några av reservationerna, men jag skall försöka undvika att bli alltför teknisk och detaljerad. Det frågan gäller är ju att komma åt problemet med skatteplanering och skatteflykt. I reservation 1 yrkar moderater och folkpartister avslag på propositionen och begär att regeringen återkommer med ett nytt förslag.

Utskottet bestrider inte, lika litet som departementschefen gör det, att det kan uppstå vissa hanteringsoch tillämpningsproblem till följd av de nya reglerna. Men det kommer också att tillkomma förbättringar jämfört med dagens förhållanden. Så skapas det t.ex. nu klarhet när det gäller reavinstbeskattningen av andelar i handelsbolag. Utskottsmajoriteten instämmer således i bedömningen av det viktiga i att denna fråga får en snar lösning. Man tar i reservation 1 också upp frågan om negativa ingångsvärden. Jag kan inte dela reservanternas oro. För delägare i handelsbolag som på vanligt sätt driver en näring under seriösa former torde inga problem uppstå. Dessutom brukar övergångsregler medge att negativa ingångsvärden som redan har uppkommit får tas upp till noll, och om bolaget avyttrat fastigheter eller aktier före år 1990 får ingångsvärdet justeras med hänsyn till det bokföringsmässiga resultatet av avyttringen. Vad gäller reavinstbeskattning som kan aktualiseras i samband med arv, gåva och andra benefika överlåtelser inträffar dessa endast om andelens ingångsvärde är negativt. Det handlar här om att överföra fiktiva avdrag. Den beskattning som då sker kommer den nya bolagsinnehavaren till godo när han i sin tur avyttrar andelen. I reservationerna 2 och 3 framförs bl.a. farhågor om att den seriösa näringsverksamheten i handelsbolagsform skall diskrimineras i förhållande till andra verksamhetsformer. Utskottet instämmer i att den seriösa näringsverksamheten inte bör drabbas men anser att det inte finns någon grundad anledning att anta att förslaget får sådana effekter. Däremot kommer den typen av verksamhet som går ut på att använda handelsbolagen i skatteplaneringssyften att drabbas hårt. Det bör noteras att intresset försvann när regeringen kom med sin Prot. 1988/89:45 skrivelse. 14 december 1988 Och det är självklart, Rolf Kenneryd, att en omprövning av reglerna får msn og göras i samband med kommande ställningstaganden till den framtida beskattningen av handelsbolag. Så går jag över till frågan om ej utnyttjade underskottsavdrag. Det finns enligt utskottsmajoritetens mening inte tillräckliga skäl att för framtiden utgå från annat än de avdragsgilla underskotten. Det torde sällan förekomma att underskotten inte kan utnyttjas mot andra inkomster ens under förlustutjämningsperioden. Någon reavinstbeskattning blir inte aktuell om delägare täcker förlusterna i bolaget med egna medel. I reservation 6 diskuteras värdestegring. Utskottsmajoriteten anser att principerna om justeringar för de skattemässiga posterna skall gälla generellt. Övergångsvis får enligt propositionen handelsbolagen en möjlighet att realisera reavinstbeskattad egendom på förmånliga villkor. Resonemanget i reservationen, om att en dubbelbeskattningseffekt skulle uppkomma, går ut på att avdraget höjer reavinsten på andelsförsäljningen samtidigt som avdraget höjer reavinsten när fastigheten säljs. Det måste samtidigt beaktas att ökningen av en skattepliktig reavinst på grund av fastighetsförsäljning höjer andelens ingångsvärde i motsvarande mån. I reservation 8 behandlas realisationsförlust efter korttidsinnehav. Liksom propositionen anser utskottsmajoriteten att det är olyckligt att de nuvarande reglerna utnyttjas på ett negativt sätt, genom köp och försäljningar efter mycket kort innehav. Delägarskap i handelsbolag av mer traditionellt och seriöst slag är oftast av långsiktig karaktär och drabbas således inte negativt av en förändring. Vad gäller frågan om övergångsregleringen av ikraftträdandet anser utskottsmajoriteten, precis som det också sägs i propositionen, att det finns ett starkt önskemål om att så snart som möjligt begränsa den omotiverade skattelättnad som dagens regler innebär. Samtidigt är det angeläget att förhindra att tiden fram till dess lagstiftningen träder i kraft kan utnyttjas för skatteflyktsbetonade åtgärder. Slutligen till frågan om förvärvskälleregeln. Redan enligt nuvarande praxis beskattas verksamheten i handelsbolag i vissa fall skilt från den skattskyldigesinkomst av egen verksamhet. Enligt utskottets mening är det, särskilt mot bakgrund av behovet att löpande kunna justera ingångsvärdet, rimligt att den principen får gälla generellt. Sammanfattningsvis finns det anledning, herr talman, att se allvarligt på den utveckling som äger rum på skatteplaneringsområdet. Skatteplaneringen har institutionaliserats, dvs. speciella instrument och institutioner har byggts in i marknaderna, inriktade på att utnyttja skatteplanering som affärsobjekt. Regeringens proposition, och skatteutskottets betänkande, som vi behandlar här i dag, är eft försök att täppa till en del av denna verksamhet, att göra den mindre lönsam och mindre omfattande. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 16 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Gerd Engman sade att den främsta drivkraften bakom användandet av andelar i handelsbolag var de dubbla avdragen. Men det är inte alls den främsta anledningen. Anledningen är vårt skattesystem, som gör stor skillnad mellan skatten på förvärvsinkomst och t.ex. reavinstbeskattningen. Det är därför man letar efter olika skatteplaneringsinstrument. Gerd Engman säger också att det nu är bråttom att genomföra det aktuella förslaget. Redan under 50-talet skrevs det om de dubbla avdragen. Det har alltså varit känt mycket länge att man kan använda dubbla avdrag, utan att det tidigare har gjorts någonting åt det. Gerd Engman säger vidare att de negativa ingångsvärdena inte medför några problem. Jag tycker att det är ganska intressant, som jag nämnde i mitt anförande, att Malmö skatteförvaltning tror att det kan medföra problem och att negativa ingångsvärden inte behövs för att komma till rätta med fifflet med dubbla avdrag, som inte är bra. Sedan säger Gerd Engman att övergångsreglerna numera är mycket bra. Prot. 1988/89:45 Ja, visst har de blivit bättre. Men det var minsann under galgen som 14 december 1988 regeringen ändrade på dem, för det var retroaktiva förslag som ingick i Dom oro departementspromemorian. I departementspromemorian, som låg till grund för propositionen, hade man inte med arv. Nu har arv tagits med i detta betänkande, och vi behandlar även arv i dag. Jag tycker att det är beklämmande. För finns det någonting, som i alla fall jag utgick ifrån att man inte kunde använda i skatteplaneringssyfte, är det dödsfall.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Gerd Engman anser det ”självklart” att eventuellt uppkommande negativa konsekvenser skall åtgärdas. Jag hoppas också att Gerd Engman är beredd att snabbt vidta de åtgärderna även under den tid utredningarna pågår, om så skulle erfordras. Jag är däremot besviken över socialdemokratins ovilja att vidta förbättringar i propositionens förslag.

Som förslaget nu har blivit, kommer vi att få emotse ett antal försäljningar som enbart är skattemässigt betingade, inte verksamhetsbetingade.
Herr talman! Det skulle vara intressant att höra vilka Bo Lundgren tog intryck av vid den offentliga hearingen. Vi tog verkligen intryck. Det var därför vi tyckte att det fanns anledning för oss att snabbt komma till skott i den här frågan. Vi hade alltså inte bestämt oss före den offentliga utfrågningen. Jag har svårt att förstå Bo Lundgrens upprördhet över att majoriteten avvisade förslaget om remiss till näringsoch lagutskotten. Regeringens skrivelse har varit utsatt för en omfattande remissomgång. Dessutom gav den offentliga utfrågningen, med många inblandade, oss mycket kött på benen. Med tanke på hur viktigt det är att komma till ett beslut i denna angelägna fråga, förstår jag inte riktigt denna upprördhet. Det är naturligtvis mycket enkelt att säga att det i första hand gäller att dämpa skattetrycket osv. Javisst, det är därför vi har skatteutredningar på gång, det är därför vi kommer att genomföra skattereformer. Men under tiden håller jag verkligen med Rolf Kenneryd, när han säger att det nu faktiskt gäller att täppa till hålen. Man kan fråga sig om Bo Lundgren inte är beredd att delta i beslutet. Jag kan äta många fler Dispril bara vi får slut på detta. Britta Bjelle säger att det har varit känt länge att de dubbla avdragen kan utnyttjas. Ja, men det är nu under hösten 1987 och våren 1988 som de har 61 utnyttjats på ett otillbörligt sätt och miljarder har dragits undan staten — och oss vanliga människor. Det tycker jag är fel, och det är därför viktigt att vi fattar beslut i frågan.

Herr talman! Gerd Engman har rätt i den meningen att det är under det senaste året som man har börjat skatteplanera mer med dubbla avdrag då det gäller handelsbolag. Men det faktum att det har varit känt i mer än tio år visar att om regeringen inte tyckt att det var acceptabelt skulle den ha gjort någonting åt det. Av detta kan man möjligen dra den slutsatsen att det inte är så lätt att hitta ett sätt att göra någonting åt förhållandet som inte skulle drabba den seriösa verksamheten. Gerd Engman säger också att det är viktigt att komma till beslut. Visst är det viktigt, men frågan är på vems bekostnad det blir. I detta fall kan man visa på många avsnitt där lagstiftningen drabbar den seriösa verksamheten. Många är redan uppräknade, men jag kan inte låta bli att nämna ett par till. Ta t.ex. arv och gåva. Reavinstbeskattning på arv och gåva har inte förekommit förut, det är principiellt oriktigt när det gäller den typen av överlåtelse, men det införs nu. Detsamma gäller det förhållandet att man skiljer på förluster och vinster. Staten säger att 40 96 av förlusten får dras av, medan 100 9 av vinsten skall beskattas. Det är ett typexempel på sådant som drabbar seriös verksamhet och där man inte heller vill tänka sig att presentera ett förslag, som inte skulle drabba dessa verksamhetsformer.

Prot. 1988/89:45 Herr talman! Det är tillfredsställande att höra att alla partier utgår ifrån att 14 december 1988 skatteflykt skall betraktas som ett av de mest stötande fenomen som vi har i ö , - Reavinstbeskattning av dagens ekonomiska liv. Detta framgick också klart av skatteutskottets 3 z K EE S andelar i handelsbolag, utfrågning. Avancerad planering ger en möjlighet för dem som har råd att än anställa skatteteknisk expertis att undvika att bidra till samhällets kostnader. Dessa exempel kan vanliga, i andra sammanhang hederliga, medborgare följa för att smita undan sina solidariska förpliktelser gentemot det samhälle vars förmåner de åtnjuter. Sett mot den bakgrunden välkomnar miljöpartiet de gröna den proposition som lagts fram i fråga om ett av de mest uppenbara missförhållandena, nämligen det att man kunnat göra dubbla avdrag i samband med förluster i kommanditbolag. Propositionen har utmynnat i dagens betänkande som vi alltså stöder. Flera av reservationerna angriper svagheter i förslaget. Det gäller hur man skall kunna tillfredsställa behoven av stöd till kulturellt goda men ekonomiskt tveksamma satsningar, t.ex. svenska filmer, där remissomgången har visat att satsningar på detta område är svåra att göra och nästan förutsätter goda möjligheter till skatteavdrag. Det gäller övergångsbestämmelserna, som är svåra, och det gäller problemen med negativa ingångsvärden för gåva och arv, som det har talats om här. I inget av dessa fall har vi dock kunnat finna en idealisk lösning och det är beklagligt. I samtliga aspekter föredrar vi utskottets mening framför reservationerna — det är viktigare att något görs. Vi räknar med att reglerna för beskattningen av handelsbolag kommer att omprövas på grundval av utredningen för reformerad företagsbeskattning. Då kan många av missförhållandena betraktas av expertis i lugn och ro. Vi menar därför också att tankarna bakom reservationerna till mom. 3 är tillgodosedda. Herr talman! Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! I detta betänkande behandlas den marina ledningsorganisationen på ostkusten. Vi i centerpartiet har ansett att det ursprungliga förslaget, att förlägga denna verksamhet till Muskö, skulle medföra betydande problem ur bl.a. sårbarhetssynpunkt. Den nya organisationen MKO blir Sveriges i särklass största mobiliseringsmyndighet. Att då sammanföra denna med ostkustens örlogsbas till Muskö har vi tyckt vara en alltför stor och betydande risktagning. Ledningssäkerheten, särskilt vid mobilisering, måste enligt vår mening säkerställas genom en riktig organisation samt lokalisering i fredstid. Detta talar för en placering i Tullinge och ett utnyttjande av etablissemangen där. Det är därför glädjande att överbefälhavaren i sin delrapport till FU88 om försvarsmaktens mark och byggnader i Stockholmsområdet just föreslår en lokalisering till Tullinge. ÖB redovisar ett antal väl grundade motiv för denna lokalisering, som förutom att den medför minskad sårbarhet också innebär lägre kostnader. Enligt en beräkning görs en besparing om någonting mellan 50 och 100 milj.kr. Centern har i ett särskilt yttrande till betänkandet velat markera vår uppfattning i denna fråga och menar att utskottet egentligen kunde ha kostat på sig att stödja ÖB i förslaget till FU88. Av olika skäl var dock inte utskottet berett att föregripa en eventuell ytterligare beredning, som för närvarande pågår i regeringskansliet. Vi vill då inte driva frågan ytterligare i denna omgång. Så till vida är vi nöjda med ÖB:s förslag, vilket är i linje med vår uppfattning om det olämpliga i att samlokalisera MKO-staben med staben för örlogsbasen på Muskö, som vi betraktar i Tullingealternativet som en framgång för vår motion från förra riksmötet. Vi utgår nu från att den fortsatta handläggningen resulterar i en lokalisering till Tullinge och har därför stannat vid ett särskilt yttrande i dag.

Herr talman! Åtskilliga gånger har från denna talarstol påpekats vikten av att vi får behålla sambandscentralerna i våra skärgårdar. De utför där ett betydelsefullt och uppskattat arbete för den bofasta befolkningen, men även för fritidsoch turistverksamheten samt inte minst för vårt försvar. Vid flera tillfällen, bl.a. i samband med en utredning som nu pågår, den s.k. kustbevakningskommittén, har det framförts förslag om avbemanning av våra sambandscentraler — ett enligt mitt förmenande olyckligt förslag. Jag vill passa på tillfället att påpeka att vad gäller sambandscentralen i Gryt har riksdagen tidigare beslutat att någon neddragning där ej får ske med mindre än att riksdagen fattar beslut därom i särskild ordning. Det är viktigt att detta sägs klart ut och att kammaren är medveten om detta. Nu säger utskottet med anledning av motioner: ”Med hänvisning till det anförda anser utskottet att riksdagen i avvaktan på resultatet av pågående överväganden rörande kustbevakningens lokala organisation inte nu bör uttala sig i dessa frågor. Motionsyrkandena bör därför avslås av riksdagen.” Jag kan med nöd acceptera detta svar nu, men det förutsätter naturligtvis att medel finns anslagna för den fortsatta oförändrade driften av sambandscentralen i Gryt när budgetpropositionen läggs fram i januari. Jag får återkomma i ärendet när budgetpropositionen läggs fram.

Herr talman! Försvarsutskottet säger att riksdagen skall avvakta kustbevakningskommitténs resultat. För min del kan jag säga att jag inte behöver avvakta någon utredning för att veta att kustbevakningens sambandscentral i Gryt i Östergötland måste finnas kvar och inte bara det, utan också ha bemanning dygnet runt. Ända sedan Erik Wärnbergs tid, dvs. sedan 1982, har riksdagen förklarat att denna verksamhet skall finnas kvar. Förra året fattade riksdagen tyvärr det beslutet att kustbevakningens regionala ledningscentraler skulle samlokaliseras med marinen. Redan detta beslut var tråkigt och dumt, därför att det innebar centralisering av verksamheten, och centralisering är av ondo både för den verksamhet som kustbevakningen bedriver och för skärgården som helhet. Beslutet följde dock helt kustbevakningskommitténs förslag. Efter att ha läst ett av de PM denna kommitté gett ut, vet jag att nästa förslag är att samtliga sambandscentraler skall dras in — såvida inte kommittén tar sitt förnuft till fånga under de närmaste månaderna. Jag kan just nu bara säga att samtliga instanser i Östergötland vägrar att gå med på någonting så dumt. Vilka är då de, jo, länsstyrelsen, översten vid I 4, marina hemvärnet, skärgårdsföreningen, de tre berörda kommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik samt samtliga partier — hitintills. I dag har vi inga vakande ögon i havsbandet från Landsort i norr till Västervik i söder utom Gryt, och skulle man avbemanna Gryt blir det tomt. Det måste vara en fullständigt vansinnig regionalpolitik, skärgårdspolitik och försvarspolitik! I dag kan jag inte göra mycket mot ett enhälligt försvarsutskottsbetänkande mer än att få detta till protokollet och hoppas att kustbevakningskommitténs ledamöter läser våra inlägg. Jag delar Karl-Göran Biörsmarks åsikt, att vi sannerligen kommer att bevaka den här frågan när budgeten läggs fram, och jag kan lova att vi östgötar kommer att kämpa stenhårt för att få behålla vår sambandscentral.

Herr talman! I det här ärendet har vpk inlämnat en motion.

Yrkandena är sammanfattade i tre reservationer, bakom vilka står vpk och miljöpartiet, och jag yrkar bifall till dem. Ett skäl till vårt förslag är att vi anser att det behövs en bättre hushållning. Naturgummi är en oändlig, återskapbar resurs och vi tycker det är fel att ersätta det. Vi tycker också att det är fel från solidaritetssynpunkt att den internationella opinionen inte på ett mycket tidigare stadium har tagit upp den ogärning som gjordes i Vietnam och Kampuchea och tvingat fram konstruktiva åtgärder. Med detta vill jag, herr talman, återigen yrka bifall till våra tre reservationer.

Herr talman! I huvudfrågan är ju vi motionärer eniga med utskottet, nämligen om att Sverige skall ingå detta naturgummiavtal. Men vad vi yrkar är att Sverige skall utnyttja det här tillfället för att verka för u-ländernas sak. Producenterna av naturgummi är ju alltigenom u-länder. Relationen mellan de gummiproducerande u-länderna och de multinationella gummibolagen är en relation mellan en svag och en stark part. Sverige bör därvid stå på den svagare partens sida och i internationella sammanhang agera för att stärka u-ländernas position. Det är också välbekant, som Paul Lestander påpekade, att USA har begått otaliga miljöbrott i Vietnam och Kampuchea, och det ligger i Sveriges intresse att USA gottgör dessa brott. Gummiavtalet ger Sverige en möjlighet att verka för detta. Vidare borde det inte bara vara u-länderna som intresserade sig för att öka användningen av naturgummi. Naturgummi är en miljövänlig och förnybar produkt, som framställs med hjälp av solenergin. Syntetiskt gummi är motsatsen. Det framställs av fossila bränslen, och framställningen i stora kemiska kombinat leder till åtskilliga utsläpp och miljöproblem. Det finns alltså både miljöoch energiaspekter som utgör starka argument för att man skall stödja produktionen av naturgummi och minska produktionen av syntetiskt gummi. Slutligen kan det finnas skäl att påminna om varför vi över huvud taget har konstgummi. Det är ju ett resultat av Tysklands krigsansträngningar på den kemiska fronten. Utan konstgummi hade Hitler aldrig kunnat utkämpa ett andra världskrig. Stöd till naturgummi är definitivt stöd till en fredlig värld. Det är synd att inte utskottets majoritet velat inse att naturgummiavtalet bör utnyttjas för att stödja utvecklingen mot en fredligare och miljövänligare värld. Med dessa ord yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 4 behandlas frågan om ett godkännande av 1987 års internationella naturgummiavtal. Det är avsett att ersätta 1979 års naturgummiavtal. Avtalet skall gälla under en tid av fem år och kan förlängas för en tid av högst två år. Prot. 1988/89:45 Syftet med detta avtal är främst att försöka åstadkomma en balanserad 14 december 1988 ökning av både utbud och efterfrågan, och samtidigt försöka lindra de Godkännendeni 1087] allvarliga problem som kan uppstå för den händelse man skulle få knapphet årsinternationella na: eller överskott på den här råvaran. turgummiavtal Avtalet syftar också till att åstadkomma mer stabila förhållanden inom handeln med naturgummi genom att motverka en överdriven prisryckighet. Herr talman! Sverige har anslutit sig till en rad internationella råvaruavtal, som har tillkommit inom FN:s ram. För varje varuområde som omfattas av sådana avtal finns också en internationell organisation uppbyggd, där såväl exporterande som importerande länder samarbetar. De olika avtal som finns har också oftast olika karaktär. I en del fall har man satsat främst på forskning och utveckling inom ett speciellt produktområde. Men som jag tidigare framhållit har avtalen ofta ett vidare syfte, nämligen att verka prisstabiliserande. När riksdagen förra gången skulle ta ställning till ett liknande råvaruavtal — det handlade om ett internationellt kakaoavtal — betonades från näringsutskottets sida att framför allt de råvaruavtal som är inriktade på en prisstabiliserande effekt också är förknippade med en del komplikationer. Detta konstateras även i den proposition som ligger till grund för det här betänkandet. Det framhålls framför allt att man inte har kunnat sluta avtal för annat än ett fåtal råvaror. Man pekar också i propositionen på de olika alternativa metoder som finns för att dels främja en stabilare råvarumarknad, dels underlätta den pågående strukturomvandlingen i framför allt u-länderna. Från utskottsmajoritetens sida finner vi det angeläget att Sverige i olika internationella organ verkar för en positiv råvarupolitik. Herr talman! Jag hade förmånen att få delta i 1987 års UNCTAD konferens i Gen&ve, där bl.a. dessa frågor diskuterades. Jag måste säga att jag blev mäkta imponerad av det arbete som våra förhandlare åstadkom. Jag blev också imponerad av att vårt land åtnjuter så stor respekt i olika internationella organ. Jag vill än en gång betona vikten av att vi i Sverige verkar i olika internationella organ för en positiv råvarupolitik och att vi utnyttjar vårt medlemskap för att främja en så gynnsam utveckling som möjligt när det gäller samarbete på sådana här områden. Avslutningsvis, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på de tre reservationer som fogats till betänkandet.

Herr talman! Till stillande av möjlig oro vill jag säga att jag inte har något yrkande. Jag ämnar i detta mitt inlägg något argumentera för det särskilda yttrande som är avgivet, och givetvis också för min motion. Det finns anledning att i en sådan här fråga se till rätt stora linjer, och jag tycker att Reynoldh Furustrand i det avseendet gjorde ett lovvärt försök, nämligen att sätta de här avtalen i samband med det globala ansvaret för utvecklingsländerna. Det gäller initiativ som utvecklats inom FN-konferensen UNCTAD, en konferens som domineras av u-länderna. 7 Det syfte som vi måste ha med allt vårt u-landsarbete är givetvis att etablera lösningar som på lång sikt ger u-länderna en starkare ekonomi. Det är främst på den här punkten som jag riktar kritik mot alla råvaruavtal. De syftar nämligen till att under begränsade kontraktsperioder och med konstlade medel åstadkomma någonting som avser att leda till en stabil prisnivå. Det finns många mer än jag som är starkt kritiska mot den här typen av u-landshjälp. Inte minst kom detta väl till uttryck i det slutdokument som lämnades av UNCTAD-konferensen — den konferens som Reynoldh Furustrand var glad att få vara med på. Där konstaterar man att det finns bättre metoder. Och en metod anvisas och tillämpas redan, nämligen ett närmare samråd mellan producentoch konsumentländer. Det är mot den här bakgrunden som vi har velat fästa uppmärksamheten på de bristfälliga lösningar på bl.a. u-landsproblemen som just råvaruavtalen ger. Det finns skäl att påminna kammaren — i varje fall den del av kammaren som sitter här — om att vi har många råvaruavtal och att egentligen inget. har lyckats. Det internationella tennavtalet har i det närmaste förts fram till konkursens rand och leder väl i dag egentligen bara till försörjning för engelska advokater. Det internationella kaffeavtalet kopplas ur från tid till annan, när marknadsförhållandena framtvingar det. Det läcker kaffe runt det internationella kaffeavtalets medlemsländer in på de marknader som skall skyddas, framför allt via östeuropeiska och andra stater som står utanför avtalet. Hela detta konstruerade system för att påverka marknaden är odugligt. Vi vill i stället anvisa en långsiktig lösning via GATT-förhandlingarna, där just de tropiska ländernas produkter är ett av huvudämnena för överläggningarna, som syftar till att på frihandelns basis ge u-länderna möjligheter till långsiktig planering för sina råvaruindustrier.

Inte minst Indonesien och Malaysia har en snabb industriutveckling. Malaysia tar 44 90 av detta avtals budget. Det kan vara skäl att erinra om detta, när det sägs att dessa råvaruavtal används som ett stöd för de många u-länderna. Att tillträda ett marknadsmanipulerande råvaruavtal om naturgummi är alltså inte en särskilt verkningsfull metod att stödja de många u-länderna. Jag vill avsluta mitt inlägg med att snabbt polemisera mot de tre reservationer som lämnats av vpk och miljöpartiet. De tre reservationerna är ingenting annat än demonstrationsreservationer. Detta gummiavtal lämnar på intet vis politiska möjligheter att påverka vare sig multinationella bolag, industriländer eller allra minst USA. Det är egentligen bara att beklaga att riksdagens ledamöter använder allehanda metoder för att demonstrera sin egen förträfflighet. Naturligtvis kan man med politiska medel eftersträva påverkan på industriländer och multinationella bolag, men det skall ske i de sammanhang där sådana frågor är föremål för prövning. Så är här inte fallet. Jag vet att man även inom regeringens kretsar följer utvecklingen när det gäller råvaruavtalen noga och att man där har en hälsosam skepsis till dessa avtal. Vi har därför i vårt särskilda yttrande velat markera att vi förutsätter att regeringen med uppmärksamhet fortsätter att följa råvaruavtalens Prot. 1988/89:45 effektivitet och framtid. 14 december 1988
Herr talman! Vad är det för fel på demonstrationer, Nic Grönvall? Om Nic Grönvall är intresserad av att demonstrera sin brist på förträfflighet här ifrån talarstolen, så väl bekomme. När det gäller Sveriges möjligheter att arbeta har vi dock inte knutit dem helt till detta avtal. Vi menar att Sverige bör använda varje möjlighet till påtryckning och påverkan för att komma till rätta med de enorma miljöbrott som besprutningarna av gummiskogar och annan växtlighet i Kampuchea och Vietnam under Vietnamkriget innebar. Det är också nödvändigt att försöka bryta de multinationella företagens makt. Denna talarstol används ju för allehanda deklarationer, men det är inte alltid för att visa på den egna förträffligheten. Det kan ligga äkta känsla och engagemang bakom, även om jag inte vet hur Nic Grönvall förhåller sig till den delen av politiken. Jag tycker faktiskt att det är nästan skrämmande att man inte tar upp produktion, återvinning och förnyelsebarhet, om man säger att man skall ta upp de stora linjerna. Det har väl ändå att göra med u-landspolitik, liksom det ganska nötta men ändå fortfarande gångbara ordet solidaritet.
Herr talman! Nic Grönvall vill att vi skall sätta in detta i ett större perspektiv. Det har vi säkert ingenting emot. Men det betyder inte att man accepterar att marknadskrafterna skall få härja fullständigt fritt och ohämmat. Det är dock fråga om relationer mellan starka och svaga parter. Där behövs det nog vissa spärrar, så att inte den starka partens intressen blir helt övervägande. Det internationella gummiavtalet kan utnyttjas. Reynoldh Furustrand sade att han hade observerat och glatt sig åt att våra förhandlare i dessa frågor i UNCTAD-sammanhang tillvunnit sig stor respekt. Min förhoppning är att man kommer att utnyttja denna respekt för att verka för u-ländernas sak även när det gäller naturgummiavtalet, som naturligtvis kan betraktas som en detaljfråga i de stora internationella handelssammanhangen. Här gäller det att i varje detalj verka för en miljöriktig och solidarisk utveckling när det gäller u-länderna. Jag tror inte att det är tillräckligt att bara gå via GATT och avskaffa alla tullar och andra spärrar när det gäller det internationella handelsutbytet. Då kommer definitivt den starka parten att få alltför stort utrymme för sin styrka. Nic Grönvall må kalla våra reservationer för demonstrationsreservationer, men de har ett sakinnehåll.

Herr talman! Jag vill gärna säga till Paul Lestander att det inte är något fel med demonstrationer. Det gäller bara att välja rätt plats för dem. Jag tycker att det är alldeles fel att använda denna kammare och de ärenden som här behandlas för att demonstrera i ärenden som inte har med den prövade frågan att göra. Jag är angelägen om att än en gång understryka att min uppfattning om internationell solidaritet, som jag gärna vill visa känsla inför, är att de länder som behöver utveckling behöver det i ett långsiktigt perspektiv och inte genom kortsiktiga, politiskt uppfunna lösningar. Marknaden är trots allt den del av världsapparaten som dessa länder lever av. Det är marknadens stabilitet de behöver, inte politiska avtal.
Herr talman! Det är bara att konstatera, som en replik till Nic Grönvall, att vpk:s motion avgavs med anledning av den proposition som behandlas i detta betänkande. Vpk:s motion har det innehåll som svarar mot reservationerna. Vår behandling av ärendet hör i allt väsentligt samman med det ärende som behandlas. Vilken advokatyr man än försöker använda hör våra reservationer, vårt handlande och hela vår behandling av ärendet samman med vad som här behandlas. Det är ingen demonstration.

Herr talman! Vi har nu att ta ställning till det betänkande där AP fondernas medverkan i en ny penningsmarknadscentral behandlas. Vi har nyligen utan diskussion fattat beslut om riksgäldens medverkan i samma penningmarknadscentral. Det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet. En reservation har emellertid fogats till betänkandet, och den gäller en del av reglementet. Jan Strömdahl har redogjort för denna reservation. För något år sedan fattade vi i denna kammare i full enighet, åtminstone i detta avseende, beslut om en ny banklag. Vi utvidgade då bankernas möjligheter att placera medel i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, till att inte enbart gälla egna lokaler där bankerna bedrev verksamhet. De skulle också få möjligheter att medverka till att placera medel då det gäller förvärv av bostäder åt någon anställd. Nu sker det i mycket begränsad omfattning, eftersom bankerna i de flesta fall lånar ut pengar till de anställda så att de själva kan förvärva sin bostad. I konsekvens med detta ger man denna placeringsrätt även till AP fondernas styrelser. Detta är alltså en ren konsekvens av det beslut som vi fattade för något år sedan. Detta ärende har alltså inget som helst samband med bostadsrättsutredningens uppdrag, som ju är att pröva om bostadsrätter över huvud taget skall förbehållas fysiska personer. I detta sammanhang kan jag hålla med Jan Strömdahl. Jag har verkligen sympati för att bostadsrätter skall upplåtas endast till fysiska personer. Vad som behandlas i detta sammanhang är denna utvidgning av fondstyrelsernas möjligheter att få samma rätt som bankerna i dag har genom den nya banklagen. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan som innebär en mycket logisk utvidgning av AP-fondernas placeringsrätt.

Herr talman! Detta är ett litet uttryck för hur konstigt det kan bli om man försöker blanda ihop äpplen och päron och säga att allt är äpplen. Utgångspunkten blir då fel, och man diskuterar något annat än det som frågan gäller. Den lagstiftning som gäller banker och penningsplacerande inrättningar i vårt samhälle är mycket hård. Detta ärende gäller deras rätt att placera medel, inte den mycket större frågan om att fysiska personer skall vara de enda som tillåts att inneha bostadsrätter, vilket jag hyser stora sympatier för. Det är en annan fråga. Sådant innehav har förekommit i en mycket begränsad utsträckning, men det gäller att ta ett stort grepp i fråga om alla juridiska personer i samhället. I detta sammanhang gäller det alltså enbart en utvidgning av möjligheten att placera medel. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Vi reserverar oss mot en mening i betänkandet. Det kanske kan tyckas vara en överloppsgärning att reservera sig mot en mening. Men den meningen är ganska betecknande för hela den s.k. Europadebatt som Prot. 1988/89:45 bedrivs och som präglas av ganska allvarlig förvirring. Meningen lyder: 14 december 1988 ”Strävan bör vara att samarbetet med EG genomförs på ett sådant sätt att onödigt dubbelarbete undviks.” Vad betyder detta? Vad betyder det att Europarådet, som Sverige är medlem av, med EG, som Sverige inte är medlem av och som Sverige fortfarande enligt regeringens officiella politik inte strävar efter att bli medlem av, skall genomföra ett samarbete så att onödigt dubbelarbete undviks? Jag kan bara finna en enda rimlig tolkning, nämligen att den svenska regeringen nu medverkar i en smyganslutning till EG inte bara av Sverige utan av hela Europarådet. Det kan bero på många saker. Man kanske medvetet vill bedra det svenska folket och smyga in oss i någonting. Jag är ganska cyniskt lagd, så jag håller inte det för otroligt. Vi hade nyligen en debatt här i riksdagen där även socialdemokrater, om jag hörde rätt, talade kritiskt om multinationella företag. Nu kan man läsa i Le Figaro den 6 december 1988 vad vår statsminister, när han uttalade sig inför EG-publiken i Frankrike, sade: ”Nous sommes d'ailleurs, avec nos multinationales, déjå assez solidement implantés chez les Douze.” Alltså: Vi är för övrigt med våra multinationella företag redan solitt inplanterade hos EG, de tolv. Så här skryter statsministern med de multinationella företagen som om de vore grenar av den svenska diplomatkåren. Vi visar alltså upp ett annat ansikte inför utlandet än vad man gör här hemma. En anledning till den ganska systematiskt drivna begreppsförvirringen — när man talar om Europarådet, rådet för Europa, Europaparlamentet, EG-parlamentet osv. — är att man medvetet vill skapa förvirring på hemmaplan om vad man gör på bortaplan. En annan möjlighet är naturligtvis att man själv är förvirrad, att man inte vet vad Europa är för någonting. En ledande socialdemokratisk ideolog har t.o.m. lyckats ge ut en bok med titeln Tillhör Sverige Europa? som om han inte hade gått i första förberedande. Han borde ta upp en diskussion med utbildningsministern om det svenska skolsystemet, om han inte har lyckats begripa vad svaret är på den frågan. Till hans ursäkt kan man möjligen säga att han är i gott, eller dåligt, sällskap. Dagens Nyheter, som är en stor och förvirrad ”schizofren” tidning här i Sverige, citerade den 11 december Olle Svenning som skrivit att de gröna säger ”med all den kraft Per Gahrton förmår ”nej till Europa” ”. Det är naturligtvis lögnaktigt. De gröna säger inte nej till Europa, för vi vet vad Europa är för någonting. Vi vet att Europa består av 34 självständiga stater. Vi säger nej till den västeuropeiska supermakt som håller på att växa fram. När vi lade in ett sakligt tillrättaläggande av detta uppenbara fel, att de gröna skulle säga nej till Europa, då lät de Dagens Nyheters redaktion meddela att åsiktspolemik med Svenning får jag ta upp direkt med Svenning. Och när jag ringde upp DN:s chefredaktör för att fråga honom vad han menade med åsiktspolemik, sade han att frågan vad Europa är är en omdömesfråga. Alltså: Sveries opinionsledande tidnings chefredaktör anser att frågan om vad Europa är är en omdömesfråga. Då har faktiskt förvirringskampanjen haft vissa framgångar. Varje svenskt skolbarn får lära sig i första förberedande att Europa är en världsdel som löper från Atlanten TI till Ural och som för närvarande omfattar 34 självständiga stater. För oss vore det naturligtvis ffrämmande att säga nej till detta Europa. Men man blandar ihop begreppen medvetet. Man beskyller oss för att säga nej till Europa när vi säger nej till en västeuropeisk supermakt.

Där finns en bild med en stor mur som löper runt detta lilla Europa, nämligen EG, med en mur runt alla kärnkraftverken, vapenfabrikerna, som man ju lever på i stor utsträckning. I och för sig är det just vapenfabrikerna och kärnkraftverken som den svenska regeringen försöker anpassa oss till. Det skall vi ha, den modellen får styra. Ändå finns det rester, hoppas vi, av det positiva i den svenska modellen som det kan vara värt att slå vakt om. Det skrev P C Jersild i Dagens Nyheter om häromdagen, där han bl.a. konstaterade att i det Europa som domineras av järntriangeln Kohl, Thatcher och Mitterrand är det de borgerliga idealen som gäller. Frankrike är inget undantag. Mitterrand är ingen folkhemspresident. Människosynen inom EG är grundad på en gammal borgerlig biedermeierdröm. Stig Alemyr & Co vill smygansluta oss via alla upptänkliga kanaler. Ulf Dinkelspiel, som är en EG-förhandlare, talade om fyra olika smygvägar. Vi skall gå via EFTA, Norden, bilateralt och unilateralt. Vad är unilateralt? Ja, det är att man bugar och anpassar sig. Nu har vi fått en femte väg. Nu skall vi in i EG via Europarådet. Den socialdemokratiska politiken ser redan de multinationella företagen som våra EG-ambassadörer och skryter med dem i Le Figaro. Nej, för oss är Europa mycket mer. Det är mycket mer än Europarådets 21 medlemsländer. Det är också Östeuropa. Richard Swartz skrev i Dagens Nyheter häromdagen om Östeuropa som står inför en kris, om Östeuropa som kommer att behöva vår hjälp, inte minst för att klara sina miljöproblem. Häromdagen rapporterades att nästan hälften, eller i alla fall en mycket stor del, av de polska regionerna av polackerna själva har förklarats som katastrofområden av miljöskäl. Dem behöver vi också samarbeta med. Vi skall också samarbeta med esterna, såsom vi i stor enighet i utrikesutskottet i riksdagen har sagt. De tillhör inte det lilla Minieuropa som regeringspartiet och dess stödtrupper i dessa frågor menar när de talar om Europa. Det är en medveten förvirringskampanj som pågår. Men det finns vissa tecken till att vissa partier i varje fall tänker skaffa sig mer information, och det är glädjande. Vi fick häromdagen höra att moderaterna skall skicka en representant till EG-parlamentet. Det var jättebra, men beklagligt att man spred felaktig information och sade att moderaterna var först på plats. Sanningen är att vi i miljöpartiet sedan två år tillbaka har en fullvärdig medlem i detta parlament, nämligen Jacob von Yxkull, som genom dubbelt medborgarskap är invald i Die Gränen men som också representerar miljöpartiet i detta parlament. Vi sitter inne i hjärtat på denna supermakt — vi är inte rädda för den. Vi sitter där för att skaffa oss information. Det är just därför att vi har den bästa informationen och de bästa kanalerna Prot. 1988/89:45 av samtliga svenska partier som vi vet att det som byggs med Bryssel som 14 december 1988 centrum inte alls är den harmlösa handelsorganisation som socialdemokra Värlsakhaer ine Keeler terna pratar om, utan att det är en västeuropeisk militär supermakt som tar E ådet form. EA Vi har informationen. Det är därför vi bekämpar denna makt. Det är utmärkt att moderaterna nu äntligen tänker skaffa sig fakta. Då kanske vi kan bli lika eniga i den frågan som när vi i miljöpartiet, moderaterna och några andra gemensamt sade nej till en hypernationalistisk hyllning av nationaldagen som helgdag. Vi är inte nationalister. Vi är internationalister! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Per Gahrton ville ge intryck av att jag är en allmänt förvirrad person, som vill sprida sin förvirring till andra. Jag är inte förvirrad, men jag är förkyld, fru talman, och jag ber om ursäkt för detta. Jag vill erinra kammaren om att vi i våras tog ett beslut om Sveriges kommande samarbete med den gemensamma marknaden. Det var en lång riksdagsdebatt då, och en lång tid av utskottsarbete låg bakom. Detta beslut ligger fast och påverkas inte av det ärende som vi behandlar i dag. Jag kommer inte att göra denna debatt till en EG-debatt. Vi får sedermera en ny EG-debatt i vår. Jag vet att Per Gahrton försöker göra alla debatter som han i Sveriges riksdag deltar i till debatter om den gemensamma marknaden, men det är inte så vi skall göra. Detta betänkande försöker egentligen slå vakt om Europarådets ställning, när vi vet att den gemensamma marknaden, EG, tar över alltmer i Europapolitiken. Det är ett betänkande som skulle kunna sägas vara emot EG. Vi märker att EG vill ta över frågor om mänskliga rättigheter, kulturpolitik osv. Där vill vi slå vakt om Europarådet som det organ som skall ha hand om de frågorna. Det är inte mer än detta som sägs i det aktuella betänkandet. Jag har många gånger i riksdagens talarstol sagt att för mig är Europa mycket mer än Europarådets medlemsstater eller den gemensamma marknadens stater. Även jag drömmer om ett framtida Europa där Östeuropa är med. De länderna är välkomna till Europarådet så fort de genomför sådana förändringar att de får demokratiska styrelseskick — det är en förutsättning för att vara medlem i Europarådet. Jag uttalade förra veckan, i den debatt som vi hade om mänskliga rättigheter, ett beklagande av att det finns stater i Östeuropa som, trots att de vill samarbeta med Europarådet, fjärmar sig genom den interna politik som de för. Europarådet är utomordentligt angeläget om att slå vakt om de demokratiska grundprinciper som är inskrivna i vår stadga. Att samarbeta med den gemensamma marknaden kan ibland vara nödvändigt.

Fru talman! Stig Alemyr påstår att miljöpartiet de gröna säger nej till ett miljösamarbete med EG. Det är naturligtvis fullständigt fel. Var och när skulle vi ha sagt det? Vilken är källan? Sanningen är att vi aldrig har snuddat vid en så vansinnig tanke som att säga nej till samarbete, ett likvärdigt samarbete mellan jämställda parter, särskilt om miljöfrågorna. Det gäller alla upptänkliga länder — givetvis också EG-länderna. Vi är inte motståndare till EG-länderna. Vi älskar inte Östeuropa mer än Västeuropa. Det är inte vad det handlar om, utan det handlar om den smyganslutning till en politisk och militär union som håller på att växa fram i Västeuropa. Jag kan ge Stig Alemyr rätt i att jag kommer att utnyttja vartenda tillfälle som jag får i den här kammaren och på andra ställen till att upplysa svenska folket om att den svenska regeringen, tillsammans med de politiska högerkrafter som förlorade det förra valet, i strid med Tage Erlanders gamla ideal håller på att sakta men säkert föra in Sverige i inte ett samarbete utan en underkastelse under denna militära och politiska union som växer fram. Det är en aktion som enligt näringsutskottets ordförande Lennart Pettersson syftar till att vi omkring år 2000 eller 2005 skall ha skapat ett fait accompli, som innebär att medlemskapet i EG bara blir en formalitet. Det är vad det handlar om, och det tänker jag upplysa om så fort jag får tillfälle. Dessutom: Det håller på att skapas ett läge där jag ingalunda behöver göra debatter till EG-debatter. Debatterna kommer att bli EG-debatter alldeles av sig själva. EG-frågan smyger in i vartenda ärende, i miljöpolitiken, konsumentpolitiken, produktkontrollen osv. Häromdagen fick vi en proposition, där det visar sig att man tänker rasera den svenska produktkontrollen för att den skall anpassas till EG. Vi har naturligtvis skrivit en motion om detta, och ärendet kommer upp i särskild ordning. Detta är bara exempel på hur denna fråga — också enligt regeringens egna direktiv — skall smyga in överallt. Ni har ju själva gett direktiv till alla svenska kommittéer, utredningar, statliga verk m.m. att de skall ägna sig åt Prot. 1988/89:45 EG-frågan. Ni har utfärdat formella direktiv om detta. Då är det väl inte 14 december 1988 konstigt att man tar upp den aspekten så fort den smyger sig in. Dessutom står det klart och tydligt om EG i det här betänkandet. Om nu den mening som vi har reserverat oss mot skulle vara så oskyldig, vad är det då för fel på de meningar som vi vill ha i stället? De lyder: ”Det är angeläget att Europarådets verksamhet hålls klart åtskild från EG-samarbetet. Målsättningen för Europarådet bör givetvis vara att i en framtid kunna omfatta samtliga 34 stater i Europa.” Vad är det för fel på den formuleringen? Den säger precis det som Stig Alemyr säger sig sträva efter. Sanningen är naturligtvis att det i utskottets skrivning finns en medveten otydlighet. Samarbete med EG, samarbete mellan likställda parter, särskilt om miljöpolitik, kommer vi alltid att vara för. Men när man säger att det skall ske ”på ett sådant sätt att onödigt dubbelarbete undviks” kan det inte tolkas på annat sätt än att en del av det som Europarådet sysslar med eller skulle kunna syssla med, det bör EG ta över i stället. Stig Alemyr motsäger i stort sett sig själv när han säger att EG håller på att ta över alltmer i Europapolitiken. Javisst, just därför att det finns en sådan strävan från EG:s sida att ha monopol på Europapolitik och Europabegreppet, är det så mycket viktigare att ett organ för samarbete i Europa, som ändå är någorlunda öppet och som principiellt — det noterar jag med tillfredsställelse att vi är överens om — är öppet även inför Östeuropa, inte blandar ihop sin verksamhet med EG. Formuleringen i betänkandet inbjuder till en sammanblandning mellan Europarådet och EG. Därför yrkar jag bifall till vår reservation.
Fru talman! Det är egentligen inget fel alls på den formulering som Per Gahrton vill föra in. Felet är att en annan mening i utskottets betänkande som är central tas bort. Där markerar vi att dubbelarbete bör undvikas. Det är alldeles rätt som Per Gahrton indignerat säger att de svenska myndigheterna har till uppgift att söka samordna svensk lagstiftning på olika områden med de normer som gäller inom EG. Det beslöt en mycket stor majoritet av Sveriges riksdag i våras. Det arbete som regeringen utför är helt i överensstämmelse med det praktiskt taget enhälliga riksdagsbeslutet, och så skall det fortsätta. Jag vill mycket bestämt säga att detta tunna dokument från utrikesutskottet inte på något sätt innebär någon smyganslutning till någon militär och politisk union. Hur Sverige vill ha det i relationerna till EG är utomordentligt klart uttalat. Sverige vill ha så nära samarbete som möjligt med den gemensamma marknaden i vilka former som helst, dock icke i form av medlemskap, eftersom medlemskap inte är möjligt att förena med den svenska neutralitetspolitiken. På denna punkt har riksdagen uttalat sig mycket klart. Regeringen och myndigheterna är skyldiga att efterleva riksdagens beslut från i våras.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket mer, men jag vill göra ett par korta anmärkningar. Vi är mycket medvetna om vad riksdagen beslutade i våras. Det är bl.a. därför som miljöpartisterna sitter här nu. Det är en av orsakerna till att svenska folket har valt in oss i riksdagen. Folk anser att det behövs ett parti, som medvetet går till politiskt angrepp mot den sortens politik som det här är fråga om. Att det finns en riksdagsmajoritet utgör inget sakargument. I stället borde det vara besvärande för socialdemokraterna när de gör en analys av vilka partier riksdagsmajoriteten bestod av. Gå ut och tala om för fackföreningsrörelsen att ni i EG-frågan står på samma sida som moderaterna och folkpartiet. Upplys ordentligt om den saken! Det blir säkert mycket intressanta reaktioner, reaktioner som för övrigt redan har börjat komma. Jag skall inte komplicera beslutsprocessen här i kammaren i dag, men med tanke på framtiden skulle jag vilja fråga: Hade Stig Alemyr kunnat stödja oss, om vi utformat reservationen såsom ett tilläggsyrkande och inte såsom en ersättning för den ifrågavarande meningen?
Fru talman! Det beslut som riksdagen fattade i våras gäller till dess att riksdagen fattar ett nytt beslut, oavsett om Per Gahrtons parti tycker om det eller ej. Vi får säkerligen både en regeringsskrivelse och motioner under den allmänna motionstiden i januari. Motionerna skall sedan behandlas, varefter vi i april eller i maj får ett nytt EG-betänkande med förslag från utrikesutskottet. Då får vi se vad riksdagen beslutar. Tills ett nytt beslut har fattats är regering och myndigheter skyldiga att eftersträva ett så nära samarbete som möjligt med den gemensamma marknaden. På denna punkt har vi socialdemokrater ingenting att dölja. Vi har haft en omfattande debatt inom fackföreningsrörelsen. Det har också varit en öppen utskottsutfrågning, där fackföreningsfolk och andra representanter för olika delar av det svenska samhället var närvarande och framlade sina synpunkter. Vi fick då ett allmänt stöd för tanken att vi skulle ha ett så nära samarbete med den gemensamma marknaden som möjligt, bortsett från att medlemskap inte var tänkbart. I våra egna organisationer försöker vi dagligen övertyga om vikten för den svenska sysselsättningen och för trygghetspolitiken i framtiden av att vi har ett nära samarbete med det övriga Europa.